Fru talman! Det betänkande från utbildningsutskottet gällande det obhigatoriska skolväsendet som vi nu har börjat diskutera är beträffande de flesta frågorna — och de är ganska många — enhälligt. Jag kan liksom herr Elmstedt uttrycka min tillfredsställelse med att de frågor som herr Elmstedt i sitt anförande inledningsvis nämnde nu fått eller börjat få en tillfredsställande lösning med hela utskottets medverkan. I speciellt tre avseenden bränner det emellertid till en aning, nämligen i fråga om sättet för urval till högskolan, i fråga om enskilda skolor 167 och i fråga om läromedelsproduktionen. Jag skall för min del röra mig kring de två förstnämnda brännpunkterna —- fru Sundberg kommer att ta hand om diskussionen kring läromedelsproduktionen. Låt mig börja med urvalssystemet. Redan vid behandlingen av propositionen om den nya högskolan föregående vår ställde vi moderater oss avvisande till det urvalssystem som där förebådades. Ett urvalssystem som bygger på kvoteringar mellan grupper är enligt vår uppfattning ett alltför komplicerat system, med rader av inbyggda felkällor som gör det svårt att behandla alla sökande rättvist. Vi har exemplifierat svårigheterna och de oönskade effekterna i vår reservation nr 1. Vi tror inte att de bearbetningar av regelsystemet som nu har gjorts eller kommer att göras lägger några kvaliteter till detsamma. Det är och torde förbli en produkt som kommer att falla sönder genom sin inneboende svaghet, hur intellektuellt spetsfundigt man än försöker konstruera det. Det är enligt vårt förmenande av föga eller ingen betydelse för vare sig individerna eller högskolan på vilket sätt de olika kunskaper. teoretiska eller praktiska, som behövs för högskolestudier har inhämtats. Däremot är det av betydelse för både individen och högskolan att de studerande har erforderliga kunskaper. I det fortsatta utvecklingsarbetet för högskolans bästa bör inriktningen därför vara att försöka finna ett system för urval som bygger på principen att de sökande med undvikande av ett invecklat regelsystem genom dels kunskapsrelaterade betyg, dels antagningsprov får dokumentera sin lämplighet för högskolestudier.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 Jag vet inte hur många gånger jag i denna riksdag liksom tidigare i tvåkammarriksdagen har pläderat för elevers och föräldrars rätt och frihet att välja en annan skola än den allmänna. Samhällets principiella ansvar för allas utbildning, som vi — förmodar jag — alla erkänner, får enligt moderata samlingspartiets mening inte utesluta denna frihet, garanterad också i internationella konventioner. Alla försök att få riksdagen att för sin del garantera denna frihet har hittills inte lett till resultat. Även anhängare av ctt valfrihetens samhälle i stort har visat ett förvånande ointresse för skolvalfriheten. Majoriteten av ledamöterna har visat sig vara så långt från att vilja främja denna frihet att de snarare främjar ofriheten genom att skapa nya bestämmelser för att tvinga enskilda skolor till nedläggning bl.a. genom att beröva dem statliga och kommunala anslag, nödvändiga för deras existens. Skola efter skola har fått upphöra. Nya har inte kunnat skapas. Att tala för nyskapelse av enskilda skolor med annan huvudman än stat och kommun har ibland betraktats som nästan djupt reaktionärt fastän det egentligen är utomordentligt progressivt och liberalt. Statsmakternas negativism mot enskilda skolor har varit i stort sett kompakt även om en och annan eftergift har kunnat genomdrivas vid något tillfälle. Vi moderater har stundtals stått i det närmaste ensamma. De som tyckt som vi har hukat sig. I dag bevittnar vi det glädjande faktum att också centerpartiet och Nr 102 folkpartiet inför utsikten att vi snart har förlorat praktiskt taget alla en Onsdagen den skilda skolor har samlat sig till försvar för redan existerande skolor, sä 7 april 1976 gande att det är ”värdefullt att det finns ett inslag av privata skolor i skolväsendet”. Men dessutom fortsätter de med uttalandet att det även Anslag till det i framtiden bör vara möjligt att med statsbidrag starta och driva en skola obligatoriska utanför det kommunala skolväsendet. SSK-utredningen bör, heter det, skolväsendet m.m. utforma förslag till ett statsbidragssystem för enskilda skolor därefter. Vi moderater stöder givetvis helt och fullt de tankar som kommit till uttryck i reservationerna 2 och 3. Till detta vill vi emellertid, som vi gjort många gånger tidigare, lägga ett mera generellt uttalande om principerna för statsbidrag till skola, oavsett huvudman. Vårt förslag till utskottsyttrande ger i komprimerad form vår allmänna syn på enskilda skolor, för vilka Danmark —- också under socialistiskt styre — är föregångslandet här uppe i Norden. Vi anser alltså att samhällets principiella ansvar för allas utbildning inte får begränsa elevers och föräldrars möjlighet att välja skola. Många omständigheter talar för värdet av skolor utanför det allmänna skolväsendet. Enskilda skolor — jag har sagt det många gånger förut — är ofta pedagogiska föregångare, och det sägs också på sitt sätt i de andra reservationerna i dag. Många erbjuder sina elever en bättre arbetsmiljö än vad allmänna skolor förmår göra, även om dessa gör vad de kan. En del enskilda skolor erbjuder en utbildning som inte ges inom det allmänna skolväsendet. Det är inte så mvcket kvar av det, sedan många tvingats lägga ned sin verksamhet - men det finns sådana. Enskilda skolor har - sammanfattningsvis — otvivelaktigt en viktig funktion att fylla och bör ses som värdefulla komplement till de allmänna skolorna. Men friheten att välja skolform får enligt vårt förmenande inte vara en valfrihet enbart för dem som har goda ckonomiska resurser — det finns ju fortfarande sådana medborgare.

Statliga och kommunala bidrag bör sålunda ges - under förutsättning av att dessa villkor uppfylls — oberoende av vederbörande skolas huvudmannaskap.

Fru talman! "Samhället skall överta all produktion av läromedel”, står det i det nya socialdemokratiska partiprogrammet. Vi liberaler avvisar med skärpa denna socialdemokraternas uppfattning att all läromedelsproduktion skall förstatligas. 169 170 Förstatligande behövs inte för att hålla uppe kvaliteten. Att läroböckerna följer läroplanen och har tillräcklig kvalitet granskas redan i dag genom läromedelsnämnden. Vi får inte bättre läromedel om alla läromedel görs av ett statligt förlag. Tvärtom har läromedlen förbättrats och pedagogiken utvecklats just genom tävlan mellan olika författare och förlag. Förstatligande behövs inte heller för att hålla nere priserna. Priskonkurrensen är hård mellan de många företag som gör läromedel av olika slag. Och vad är det för fel på tanken att kommuner och skolor, lärare och elever får välja den bok som är bäst och billigast? Nej, det finns inga sakliga skäl för att förstatliga produktionen av läromedel. Däremot ser vi liberaler stora risker. Just i det faktum att lärare och elever kan välja mellan flera böcker, att många författare skriver och många förlag producerar läromedel ligger ett skydd för yttrandefrihet och mångsidighet. Med ett enda statligt förlag skulle läroböckerna lätt bli präglade av de styrandes syn på politik och samhällsliv. Vi liberaler tycker att det är bra med förlag med olika ägarstruktur och skilda inriktningar, där olika författare och idéer får tävla. Vår övertygelse är att vitaliteten i vårt lands debatt är beroende av många bokförlag, många tidningar, varierande läromedel och skiftande röster i diskussion och samhällsliv. Nu verkar det som om socialdemokraterna i utbildningsutskottet inte öppet vill argumentera för sitt partis program. De gömmer sig bakom den kartläggning av läromedelsbranschen som regeringen har aviserat. Inte alla socialdemokrater är lika rädda för att redan före valet försvara partikongressens beslut. ”Ingen skall få tjäna pengar på våra barns utbildning”. förklarar t.ex. Maj Britt Theorin, ledamot av riksdagen liksom av läromedelsnämnden, i en intervju i LO-tidningen härom veckan. I den här intervjun förklarar Maj Britt Theorin också: ”Som socialist är jag rädd för ordet objektivitet.” Hon tycks, liksom många andra socialister, sakna känslan för värdet av konkurrens i produktionen och mångsidighet i debatten. Med lika enkla argument kunde man plädera för de mest långtgående former av ingripanden mot det tryckta ordet. ”Ingen skall få tjäna pengar på människors behov av nyheter”, kunde socialister lika väl säga och med det motivera förstatligande av den fria pressen. Nej, det avgörande är självfallet om vi vill koncentrera allt i statens hand celler om vi tvärtom scr ett värde i att många författare med delvis olika verklighetssyn gör sig gällande. För oss liberaler framstår centralisering och förstatligande som särskilt allvarligt när det gäller det tryckta ordet; och mångfalden och konkurrensen på detta område är för oss särskilt angelägen. Som jag sade har alltså socialdemokraterna i utskottet förklarat att de inte vill ha ett förstatligande av läromedelsproduktionen nu. Först skall läromedelsbranschen kartläggas. Den råkar emellertid vara en av de branscher som är bäst kartlagda. Men såsom motiv för att skjuta — Nr 102 frågan till efter valet får det väl duga. Mot bakgrund av vad det so Onsdagen den 'cialdemokratiska partiprogrammet säger vill jag ändå ställa en enkel och 7 april 1976 rak fråga till socialdemokraternas talesman, herr Wiklund: När skall sta Fru talman! Tendensen i vårt land liksom i en rad andra länder går i riktning mot decentralisering inom skol och utbildningsväsendet, uppdelning på mindre enheter, ökat lokalt inflytande samt större medinflytande från dem som är direkt berörda av verksamheten, nämligen elever, lärare och målsmän. Några mastodontskolor kommer troligen aldrig mer att byggas. Minutiöst utformade centrala föreskrifter och beslut kommer inte längre att i samma utsträckning som under 1960-talet vara styrande för skolans lokala verksamhet. Denna utveckling är att hälsa med tillfredsställelse så länge som enighet om eller i varje fall respekt för av riksdagen beslutade övergripande mål gäller. En allt klarare insikt har vuxit fram om att medborgarna måste ha ökad kontakt, insyn och inflytande över skolans verksamhet, om de skall känna och gå in i ett större engagemang för skolan och de mål som innebär en vidgad aktiv demokrati för medborgarna och samhället. SIA förslagen skall ses som ett uttryck för denna klarare instinkt. Men ännu återstår mycket för att ge skolstyrelserna större möjlighet att syssla med målfrågor och pedagogiska frågor i stället för till övervägande del administrativa, organisatoriska och budgetmässiga frågor. Aldrig tidigare har det funnits så många läromedel att tillgå som det finns i dag. Det lär enligt statens läromedelsinformation röra sig om 30 000 olika liromedelskomponenter. Läromedlen, särskilt de centrala läromedlen, har en utomordentligt styrande roll i undervisningen, såväl när det gäller planeringen som i fråga om innehållet och den metodiska uppläggningen. Trots läromedlens ovedersägligt stora betydelse för undervisningens praktiska utformning och inlärningsprocessen har just läromedelssektorn lämnats utanför strävandena till ökat demokratiskt inflytande. Snarare har avståndet meilan läromedelsproducenter och ”konsumenter” blivit större under de senaste två årtiondena, som i övrigt i stor utsträckning präglats av reformer på skolans och utbildningens område. Skälen härtill är givetvis många. Ett par av dem kan framhållas. Läromedlen har blivit mer omfattande, fler mediekomponenter har utnyttjats, och framtagningsprocessen har blivit mer komplicerad. Anskaffningen av läromedel har blivit en stor ekonomisk börda för kommunerna delvis på grund av den tekniska konstruktionen för fördelningen av utbildningskostnaderna mellan stat och kommun. Företagens rabatteringspolicy, som innebär större rabatter vid större upphandlingar, har drivit fram en allt större centralisering av beslutsprocessen 171 vid val av läromedel. Det finns inte obetydliga farhågor för att den ekonomiska utvecklingen skulle kunna leda fram mot stora regionala interkommunala lagercentraler för läromedel som efter anbudsförfarande inköper läromedel genom central upphandling. Ekonomiska fördelar skulle vinnas på bekostnad av andra värden, främst pedagogiska. Risken är stor att kostnaderna inte kommer att vägas mot kvaliteten. För att eliminera riskerna av den skisserade utvecklingen borde det vara rimligt att staten påtar sig kommunernas kostnader för läromedel. Läromedelsutredningen konstaterade att läromedelsproduktionen ”är så starkt koncentrerad till vissa företag att man kan tala om monopolistiska tendenser”. Och den utveckling mot större enheter som kunde konstateras bl.a. i propositionen 1973:76 har fortsatt. Kapitalkoncentrationen är påtaglig och innebär ett än mer markerat fåtalsinflytande över framtagningen av läromedel. Esselte Studium, som emellanåt kallas för Europas största läromedelsföretapg, har mer än hälften av läromedelsmarknaden i Sverige och dessutom en inte obetydlig export. Man skulle således kunna säga att det är Esselte Studium som för hälften av landets elever i grundskolor och gymnasieskolor bestämmer vad de skall lära sig, vilken emfas som skall läggas på det ena eller andra momentet i kursplanerna, vilka attityder som skall formas, förstärkas eHer försvagas, vilka intressen som skall främjas eller missgynnas. Läromedlen är en del av den offentliga verksamheten, nämligen utbildningen av medborgarna, som finansieras av allmänna medet. Det är med andra ord samhället som både skapar behovet av läromedel och som är konsument. Vad är då naturligare än att samhället också styr läromedelsproduktionen? Från samhällets sida och än mer för de enskilda medborgarna finns ingen insyn under hela tillblivelseprocessen eller i den interna debatt som ändå måste föras vid tillblivelsen av varje enskilt läromedel. Först när läromedlet är färdigt finns en möjlighet att framföra synpunkter hos statens läromedelsnämnd, när objektiviteten i väsentliga avsnitt satts ur spel. | Just på grund av läromedlens centrala betydelse för undervisningen finns det all anledning att pröva hur ett demokratiskt inflytande över läromedlens tillblivelse, anskaffande och användande skall byggas upp. Det är regering och riksdag som fastställer utbildningens inriktning, men det är de privata profitintressena som svarar för att genom sin utgivning tolka och i praktiken styra en stor del av undervisningen. Vpk har vid många skilda tillfällen framhållit att det enda sättet för samhället att erhålla något betydande inflytande över läromedelsproduktionen är att förstatliga densamma beträffande produktionsplanering, marknadsföring och distribution. Det är av olika skäl motsägelsefullt att ett enda företag skall ha denna enorma dominans över läromedelsmarknaden. Av detta skät föreslås att Esselte Studium övertas av staten — utan vederlag till kapitalägarna. då avkastningen redan många gånger om täcker de ursprungliga inves teringarna och då samhället genom sina inköp betalat full ersättning åt Nr 102 kapitalägarna. Onsdagen den Vidare bör större öppenhet eftersträvas hos de projektgrupper som ut 7 april 1976 arbetar läromedel hos de olika förlagen så att en bättre tvåvägskommunikation mellan användarna och produktutvecklarna åstadkoms. Anslag till det Vänsterpartiet kommunisterna har alltså i motionen 229 föreslagit att — obligatoriska läromedelsproduktionen skall förstatligas och att i första hand Esselte skolväsendet m.m. Studium skall övertas av samhället. Utskottet avslår vpk:s förslag med samma motivering som utskottet använt sedan 1973. Motiveringen är förlegad. Utskottsmajoriteten säger att man inte kan ta över en splittrad läromedelsmarknad. Men faktum är att det nu vuxit fram en mycket stark och fortgående ägarkoncentration på detta område. Esselte Studium svarar för inte mindre än 50 26 av produktionen. Så några praktiska och administrativa hinder för ett förstatligande föreligger med andra ord inte. Det är bara den politiska viljan som lägger hinder i vägen. Och det är märkligt. i varje fall vad det gäller socialdemokraterna som ju så sent som vid senaste kongressen fattade ett principbeslut om förstatligande av läromedelsproduktionen. Det borde kännas kymigt att så fullständigt i riksdag och regering spola bort och svika vad en hel kongress beslutat. Det kan man inte kalla att lyssna på rörelsen. | Vad gäller motståndet från den borgerliga sidan förvånar det inte. Där välkomnas i stället en ägarkoncentration bara den sker under den fria konkurrensens täckmantel. Från borgerligt håll känner man förmodligen glädje över att produktionen av läromedel kontrolleras av krafter vars utbildningspolitiska ambitioner är helt andra än arbetarrörelsens. Däremot kunde man förvänta sig att socialdemokraterna mer skulle värna om arbetarrörelsen i detta sammanhang. Vänsterpartiet kommunisterna föreslår också att formerna för att öka medborgarnas och användarnas inflytande över läromedlens tillblivelse, anskaffande och användande utreds. Utskottet avfärdar detta förslag med att det finns en läromedelsnämnd som objektivitetsgranskar centrala läromedel i samhällsorienterande ämnen och påstår att denna nämnd är sammansatt så att de allmänna intressena är väl företrädda. För det första har en eventuell läromedelsnämnd ingenting med läromedlens tillblivelse, anskaffande eller användande att göra. Vänsterpartiet kommunisterna vill stimulera till ett ökat konsumenunflytande på läromedlen över lag, och det kan inte en läromedelsnämnd svara för som bara objektivitetsgranskar vissa ämnen t efterhand. För det andra, om än helt ovidkommande i detta sammanhang, är nämnden inte sammansatt så att allmänintressena är företrädda — än mindre väl företrädda, som utskottet skriver. Mig veterligen finns varken någon elev, någon representant för folkrörelserna eller någon representant för vpk i nämnden, Den nämnd som skall granska objektiviteten är inte objektivt sammansatt. 173 Dessutom, fru talman, yrkar jag bifall till reservationen 11, som bygger på en centerpartimotion. Motionens syfte sammanfaller med vad vpk i andra sammanhang krävt, nämligen att man skall ge de döva en chans till kommunikation och gemenskap med andra människor. Jag är ledsen över att jag ensam fått yrka bifall till centermotionen och att ingen centerpartist i utskottet stöder reservationen, men jag yrkar ändå bifall till reservationen 11.

Fru talman! Skoldebatterna i riksdagen har en tendens att bli utdragna, och det är inte märkvärdigt, eftersom väl få saker i vårt samhälle diskuteras så intensivt som just skolfrågorna. Utbildningsutskottet behandlar nu SIA-propositionen, och det följer helt naturligt därav att debatten här i dag som gäller anslagen till det obligatoriska skolväsendet blir begränsad. Jag skall själv begränsa mig till läromedelsfrågorna, där herr Nordstrandh och jag har avgivit reservationerna 7 och 8. 175 Våra läromedel har onekligen genomgått en stor förvandling bara på de senaste decennierna. Läromedel är inte längre bara böcker, stenciler och häften av olika slag. AV-hjälpmedlen har kommit att användas alltmer i undervisningen, och AV-utrustningen på våra skolor är i allmänhet av utomordentligt hög klass. Det hindrar emellertid inte att de traditinella läromedlen fortfarande har en mycket stor betydelse. I SIA-propositionen tar också föredragande statsrådet upp läromedelsfrågorna till behandling, och jag är glad över att statsrådet där bl.a. betonar att den ökande användningen av häften med ifyllnadsuppgifter inte är någon lyckad form av undervisningsmaterial — det har många gånger förut påpekats från moderata samlingspartiets sida. Vi väckte under den allmänna motionstiden en motion, 1975/76:1490, i vilken vi krävde att den kartläggning av läromedelsbranschen som statsrådet aviserade vid en interpellationsdebatt förra året också skulle innefatta frågan om fördelningen av läromedlen på böcker och andra läromedel. Utbildningsutskottet har i sitt betänkande förutsatt att den kommande kartläggningen av läromedelsbranschen får erforderlig bredd: Vi har på vår sida t. v. låtit oss nöja med den skrivningen, delvis beroende på att statsrådet i SIA-propositionen själv tar upp utformningen av läromedlen och behovet av förnyelse av dem. Men den interpellationsdebatt vid vilken kartläggningen från början aviserades hade sin grund i ett enligt vår uppfattning ytterst olyckligt beslut, fattat av den socialdemokratiska partikongressen förra året, om ett förstatligande av läromedelsproduktionen. Utskottet tar i sin skrivning avstånd från ett sådant ställningstagande men gör det mot bakgrund av att en kartläggning aviserats. Samtliga borgerliga partiers ledamöter i utbildningsutskottet framför därför i reservationen 7 uppfattningen att beslutet om förstatligandet av läromedelsproduktionen är djupt oroande. Efter att nu ha lyssnat till fru Lantz finns det ännu större skäl för mig att känna oro, eftersom de uppfattningar hon här har fört fram, och som finns markerade i reservationen 6, också finns inom en majoritet av det socialdemokratiska partiet. om man skall anse att partikongressen är representativ för partiet. Jag har i den förut nämnda interpellationsdebatten framfört uppfattningen att man inte kan förstatliga läromedelsproduktionen. Man kan inte göra det utan att bryta mot den grundlagsfästa rätten för var och en att fritt ge ut i skrift det man vill och kalla det för lärobok. Men naturligtvis finns det andra sätt. Staten har redan i dag läromedelsförlag som producerar läromedel. I och för sig är detta naturligtvis inte fel, så länge det sker i konkurrens. Men jag vill nämna att jag senast i dag fick eu brev från en lärare, som kraftigt poängterade den närmast våldsamma prissättning som Liber använder vid utgivningen av läromedel. Läraren i fråga syftade på ett läromedel om aritmetikdiagnoser, där inköpspriset för en klassuppsättning var 790 kr., F-priset 450 kr. Nr 102 Det innehöll egentligen ingenting annat än några diagnoshäften och räk Onsdagen den neblock samt tomma blad och några registreringsblanketter. Övertron 7 april 1976 på statlig produktion av läromedel kan således definitivt inte bottna i övertygelsen om att den statliga prissättningen skulle vara rimligare eller Anslag till det bättre för kommunerna. I stället är det väl ofta så att det just är kon = obligatoriska kurrensen som bidrar till att också skapa en konkurrens när det gäller — skolväsendet m.m. att hålla priserna nere. Man kan naturligtvis, om man så vill, begränsa användandet av läromedel i skolan på det sättet att man förordar, t.ex. i skolförordningen, att i skolorna endast skall användas sådana läromedel som producerats på statligt förlag. Det tillvägagångssättet tror jag emellertid inte att socialdemokraterna I dag skulle kunna acceptera. Dessutom skulle det naturligtvis ställa orimliga krav på nya statliga investeringar inom förlagsbranschen. Nej, då är det naturligtvis lättare att gå in i branschen och försöka förstatliga redan befintliga läromedelsförlag. Men då skulle samhället för att få ensamrätt till de böcker som våra barn skall använda alltså få makt att svara för godkännandet av de uppfattningar och den påverkan som dessa läromedel bibringar eleven. Likväl: vid ett sådant tillvägagångssätt skulle ändå ingenting kunna hindra andra förlag att producera läromedel. Det skulle vara intressant att höra om herr Wiklund, när han tar upp de här frågorna, vill närmare precisera förstatligandet och kanske erkänna att det alltid måste finnas möjlighet för den som vill producera täromedel att göra det. Dessutom har vi ju möjlighet att konkurrera prismässigt, så det kanske är förordningar man närmast är inriktad på. Jag vill också påpeka att institutet för läromedelsinformation i sitt remissyttrande över SÖ:s nu inte antagna förslag till försöksverksamhet med anbudsförfarande har framhållit det läromedelsprojekt som pågår inom Kommunsamköp AB och som sägs syfta till en samordnad upphandling av läromedel för kommuner inom en region. Jag vill starkt understyrka att det nog egentligen inte kan vara meningen. Varje kommun inom en region har fritt val mellan läromedel och skall ändå kunna utnyttja Kommunsamköp. Herr Nordstrandh och jag har i reservationen 8 gått litet längre än ledamöterna i folkpartiet och centern och begärt att riksdagen skall göra ett uttalande om att produktion och distribution skall ske under fri konkurrens. Vi tycker att det är viktigt. Det är endast den fria konkurrensen som kan garantera kvalitet, mångsidighet, och en rimlig prissättning när det gäller utbudet av läromedel. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att klart markera allt tänkbart avståndstagande från uppfattningen att läromedelsproduktionen skall förstatligas. I kravet på fri konkurrens ligger övertygelsen att kommunerna endast därigenom kan garanteras en rimlig prissättning på läromedel.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

Herr talman! Herr Wiklund inledde sitt anförande med att kommentera reservationen 1 rörande systemet för urval till högskoleutbildning. Jag lade märke till att han - genom att han citerade herr Gustafsson i Barkarby — hade den uppfattningen att det system som nu skall sjösättas inom ett år kanske inte är så bra som en del menar. Det kan få oönskade effekter och måste måhända efter hand omprövas. Det anser jag också. Men jag kan gå något längre. Jag tror inte att det är användbart. Jag tror att det omgående kommer att kollapsa.

Det står klart i vår reservation. Grundpelarna skulle vara kunskapsrelaterade betyg och antagningsprov i olika former, däribland också studielämplighetsprov. Jag vet att det är vanskligt att utforma studielämplighetsprov. men vi har ändå på det sättet velat säga att vi icke tror på det system som man nu håller på och konstruerar. Vi menar att man redan i dag och fortsättningsvis bör inrikta sig på ett annat system. I reservationen 4 yrkar vi att riksdagen skall ställa sig bakom ett uttalande om enskilda skolor. Man kan ha olika meningar i frågan om detta uttalande innebär en skärpning eller inte jämfört med många andra förslag till riksdagsuttalanden som vi kommit med. Förra gången vi hade Nr 102 en reservation här hade vi till den kopplat eur utredningskrav, sade herr Onsdagen den Wiklund. Att en utredning behövs har vi inte uttryckligen sagt, men 7 april 1976 jag vill gärna medge att man måste göra en utredning om hur bidragen från stat och kommun skall ges, vilken höjd de skall ha osv. Jag utgår — Anslag till det ifrån att en sådan utredning är självklar. obligatoriska skolväsendet m.m. Fru SUNDBERG kort genmäle: Herr talman! Bortsett från alla tankespöken blev jag mera oroad efter att ha lyssnat till herr Wiklund än jag var tidigare. Han sade till fru Lantz att man får avvakta utvecklingen tills det kommer ett förslag om förstatligande av läromedelsproduktionen. Det kommer alltså tydligen ett sådant så småningom. Herr Wiklund ansåg att samhället inte nu kan ta över Esselte eller i varje fall läromedelsproduktionen. Nej, det kan inte samhället göra. Men man skall tydligen. enligt herr Wiklund, skapa förutsättningar för detta. Jag erkänner att jag i mitt anförande inte kunde tänka mig den mest effektiva typen av styrning av läromedel, nämligen att socialdemokraterna i skolförordningen tar in en bestämmelse om att endast läromedel producerade vid visst — underförstått statligt — förlag får användas. Det var för mig en orimlig tanke. Men jag hade kanske fel. Kanske är den tanken i stället verklighet.

Herr talman! Jag har en stor respekt för den socialdemokratiska partikongressen och dess beslut, precis som jag har det för min egen partikongress och de beslut som där fattas. Nu har alltså den socialdemokratiska partikongressen beslutat att all läromedelsproduktion skall förstatligas, och herr Wiklund säger att en kartläggning av läromedelsbranschen är nödvändig och viktig. Ja, branschen är väl kartlagd. och sådant kan man ju ägna sig åt. Herr Wiklund säger vidare att grundlagen inte tillåter ett sådant beslut som det den socialdemokratiska partikongressen fattat, och detsamma lär herr Burenstam Linder ha sagt. En sådan tolkning av grundlagen tror jag emellertid inte är riktig. I varje fall har jag inte tolkat den så. Jag tror att ett förstatligande av läromedelsbranschen är fullt möjligt och ganska enkelt att genomföra. Om man tar de 25 största företagen kostar det ungefär 400 milj.kr. utan tryckerier, binderier och distributioner. Till de största företagen räknas då Esselte, Almqvist & Wiksell, Natur 0. Kultur, Skolförlaget Gävle, Biblioteksförlaget, Håkan Olsson, Studentlitteratur och ett antal andra. Sedan finns det ungefär ett 100-tal småförlag som ger ut tryckta läromedel. Jag tror således inte att det finns något grundlagshinder för ett förstatligande av läromedelsproduktionen, om jag med detta kan hjälpa herr Wiklund på vägen. Herr Wiklund sade också att det inte fanns något tidsprogram angivet i partikongressens beslut. Nej, det var ju därför jag frågade om när ett 183 förstatligande skall ske. Är det verkligen frågan om en formulering som gäller härifrån till evigheten?

Herr talman! Som jag sade i mitt huvudanförande är läromedelsproduktionen ett utomordentligt känsligt område.

Debatten ger oss ju tillfälle att redovisa vår syn på denna fråga, och då vore det snarast konstigt om vi inte gjorde det, särskilt mot bakgrunden av att frågan har kommit upp i riksdagen och att det inte är mycket mer än ett halvt år sedan den hade stor aktualitet på den socialdemokratiska partikongressen. Jag kan hålla med herr Wiklund om att utbildningsutskottets majoritet här har givit ett besked i motsau riktning, men det oaktat finns ju reservation från vpk och kongressbeslutet. Då tycker jag det är rimligt att man förstår att vi känner ett behov av att visa vår inställning till denna fråga.
Herr talman! Jag begriper uppriktigt sagt inte vad de borgerliga är så oroliga för. Efter vad jag kan förstå är ett förstatligande tyvärr inte aktuellt, trots att socialdemokratiska partikongressen beslutat om ett förstatligande av läromedlen. Jag konstaterar att socialdemokraterna lika väl som de borgerliga Iedamöterna accepterar en stark ägarkoncentration och en förstärkt kapitalkoncentration inom det här området. Man accepterar att det är profitintressen som styr läromedelsproduktionen. Man accepterar att trots att det är regering och riksdag som fastställer utbildningsmålen, så är det enskilda profitintressen som får tolka och styra en stor del av undervisningen i vårt land. Man accepterar att skattebetalarna får betala de vinster som läromedelsföretagen gör. Liromedelsutredningen har ju. redovisat att årskostnaderna för inköp av läromedel! uppgår till 600-700 miljoner för kommunerna, så det är inte småpengar det gäller. Det är klart att jag lika väl som herr Wikström, fast på andra grunder och med en annan formulering, med tillfredsställelse skulle emotse ett klart ställningstagande från herr Wiklunds sida när det gäller frågan om förstatligande av läromedel. Är fru Sundbergs tolkning riktig, nämligen att ett förstatligande är att vänta? I så fall skall jag sitta lugn i fortsättningen och inte oroa mig för att herr Wiklund och andra socialdemokrater inte lyssnar på den egna partikongressen när den beslutar att förstatliga läromedelsproduktionen. Men jag vill gärna, herr talman, pressa herr Wiklund på den här punkten: Har vi att vänta et förstatligande i enlighet med den socialdemokratiska partikongressens beslut eller inte?

Herr talman! Fru Lantz tycktes hävda att jag skulle vara för en ökad koncentration av läromedelsproduktionen. Det är jag faktiskt inte — jag är emot både statlig och privat koncentration på detta område. Men det är intressant att konstatera att när statsrådet Hjelm-Wallén talade på partikongressen sade hon uttryckligen att om inte samhällets grepp över läromedelsframställningen blev starkare eller om inte läromedelsframställningen skulle koncentreras kraftigt — nu har vi ca 700 läromedelsproducenter — då bör åtgärder övervägas i syfte att överföra liäromedelsproduktionen till samhället. Det är alltså socialdemokraterna som har ett intresse av större koncentration på läromedelsområdet. Bakom det ligger naturligtvis tanken att det är lättare att socialisera ett litet antal stora företag än 700 småföretag som sysslar med denna produktion. Jag skall inte debattera med herr Wiklund om tidpunkten för socialisering — det är uppenbart att herr Wiklund menar att detta är en fråga som avgörs i de kommande valen. Får socialdemokraterna tillräcklig majoritet är de intresserade av ett förstatligande. Den bästa spärren mot detta är alltså att se till att socialdemokraterna inte får en sådan majoritet.

Herr talman! Antagningsprov är ett samlingsbegrepp. Jag illustrerade med studielämplighetsprov därför att herr Wiklund själv nämnde dem i sitt anförande. Men de kan också vara kunskapsprov, färdighetsprov och liknande. Vilket prov som skall användas får givetvis avgöras från fall till fall, beroende på den som vill komma in vid högskolan och vad vederbörande har för bakgrund. Den kan givetvis vara mycket olika. Kunskaper, färdigheter, erfarenhet kan inhämtas på många sätt — skol gång, vuxenutbildning, självstudier, yrkesverksamhet och liknande. Det är ett helt batteri, så att säga. I förhållande till det kan och bör givetvis ett antagningsprov —- som kanske inte är det lämpligaste samlingsnamnet på vad som avses - utformas.
Herr talman! Herr Wiklund låter framskymta att det finns för många läromedelsföretag för att man skall kunna förstatliga, om jag förstod honom rätt. Så är det ju inte. Det finns visserligen över 30 000 läromedelskomponenter, men det finns samtidigt en mycket stark ägarkoncentration till några få läromedelsföretag. Vi har föreslagit att man börjar med att förstatliga det största läromedelsföretaget, nämligen Esselte Studium, som har över hälften av produktionen. Detta har vi föreslagit av både politiska och administrativa skäl. Jag har inte begärt och skulle, herr Wiklund, inte komma på tanken att begära att få besked om exakt vilken dag — vilken julafton t.o.m. - som läromedelsproduktionen skall förstatligas. Men jag tycker att man kan begära ett positivt uttalande om att avsikten är att följa den egna partikongressens beslut i denna fråga.

Herr talman! Jag är envis när det gäller de döva barnen. Jag har under de senaste åren varje riksdag kommit tillbaka med krav på skyndsamma åtgärder i syfte att de döva barnen skall få en utbildning som ger dem en språkförståelse vilken i sin tur underlättar för dem att uppleva gemenskap med andra människor. För detta behöver de, enligt en nu nära nog samstämmig expertis, utbildning i och på teckenspråket. Vad som händer varje år riksdagen skjuter på ett ställningstagande i denna fråga är att man förmenar nya årskullar döva ungdomar att få del av den viktiga språkliga gemenskapen. Jag upplever detta som oerhört allvarligt, och det är därför jag är så envis. Jag skall försöka fatta mig kort och inte alltför mycket gå in på sakfrågan - jag har tidigare talat om den här i kammaren. När jag läste utskottets hemställan under punkten 12, blev jag först glatt överraskad. Utskottet hemställer i mom. 4 ”att riksdagen —-—-- med anledning av motionen 1975/76:1395” — det är en motion som jag tillsammans med några partikamrater har väckt - ”som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört”. Äntligen kommer någonting att hända, trodde jag. När jag sedan läste vad som skulle ges regeringen till känna blev jag tyvärr lika besviken som jag blivit varje år tidigare. Det man vill ge till känna är ”att skolöverstyrelsen på basis av vunna kunskaper och gjorda ' erfarenheter successivt prövar i vad mån och på vad sätt teckenspråket skall beredas plats i undervisningen av hörselskadade barn och i lärarutbildningen”. Men detta har ju skolöverstyrelsen hållit på med i fyra år, och för det behöver den 'inget nytt uppdrag. Felet är ju att skol Överstyrelsen har hållit på att utreda detta för länge. Trots att en snart sagt samlad expertis utanför SÖ stöder de krav som de döva och deras organisationer sedan länge haft, nämligen att teckenspråket måste ges en annan ställning i utbildningen av döva barn, så utreder SÖ fortfarande i vad mån detta behövs, alltså om det behövs. Är det verkligen detta utskottet vill att SÖ skall fortsätta med? Är det inte dags för ett ställningstagande i sakfrågan? Är det bara för att vara välvillig mot en envis motionär som man föreslår ett tillkännagivande utan reellt innehåll? Ett annat krav i min motion gäller 55 000 kr. till skolöverstyrelsens teckenspråknämnd. Regeringen ansåg — och utskottet har biträtt detta —- att kostnaderna för nämnden skall bestridas av skolöverstyrelsens tillgängliga medel. Tyvärr kan man befara att nämndens arbete inte kan bedrivas särskilt framgångsrikt om nämnden inte får egna medel. Herr talman! Jag hyser visserligen ingen förhoppning om att mot ett enigt utskott få riksdagen med mig på yrkandena i motionen 1395, men jag vill ändå yrka bifall till dessa. I motionen hemställs b. att döva ges möjlighet att utan hinder av gällande inträdeskrav bli lärare i teckenspråket inom specialskolan för döva,

Herr talman! Jag tar kammarens uppmärksamhet i anspråk eu ögonblick för att understryka ett av utskouets enhälliga uttalanden, nämligen det som gäller motionen 1412 av herr Granstedt m.fl. Jag är en av motionärerna, och jag tycker det är angeläget att påpeka hur väsentlig denna motion är och hur viktigt det är att utskottet har gått den i varje fall till en del till mötes. Vad frågan gäller är Waldorfpedagogiken, den nydanande pedagogiska arbetsform som några envisa idealister har arbetat med i mer än 20 år i Sverige, med växlande stöd av samhället men med växande stöd från allt vidare folkgrupper. Den bedrivs i dag huvudsakligen på fyra ställen: på Kristofferskolan i Bromma med både kommunala och statliga bidrag, i Göteborg med enbart kommunala bidrag, i Järna med några mycket små kommunala bidrag och i Norrtälje under motstånd från skolstyrelsen i kommunen. Vi motionärer har begärt en parlamentarisk tillsatt utredning för att föreslå under vilka ekonomiska och organisatoriska förutsättningar den här sortens alternativa pedagogiska verksamhet bör få förekomma. Utskottet har gått oss till mötes så till vida, att det förutsätter en utvärdering av verksamheten så att man får se vilken nytta den kan föra med sig. Detta vill jag gärna betrakta som ett första steg mot en mer djupgående utredning. Utvärderingen har i och för sig redan för länge sedan börjat, nämligen på det sättet att lärare och lärarkandidater från en mängd olika håll står i kö för att få auskultera på de olika Waldorfskolorna och visar utomordentligt stort intresse och entusiasm för vad de där får vara med om. Om detta blir uppsamlat och systematiserat av skolöverstyrelsen, kommer det enligt min mening tydligt att framgå vilket värdefullt pedagogiskt experiment som här pågår sedan en längre tid, helt buret av idéerna och arbetsglädjen hos några lag av lärare, föräldrar och elever. Det finns inget slutet eller elitaktigt i detta experiment. Det står öppet för alla som tror på en verkligt mänsklig pedagogik, en som inte står i motsättning till grundskolans principer men däremot har funnit andra och enligt min mening mer effektiva vägar för att omsätta dem i praktiken. I Dagens Nyheter har det nyligen förts en debatt om arkitekturen och hur den skulle kunna göras mänskligare. Debattörerna har tagit sitt enda aktuella exempel på en sådan arkitektur från Steinerseminariet i Järna, där Waldorflärarna utbildas. Där har praktisk funktion och starka skönhetsupplevelser vävts samman utan sömmar. Waldorfpedagogiken är på samma sätt och av samma anledning en i Sverige unik förening av fri skaparglädje och verklig jämlikhet. Jag ser med förväntan fram mot den utvärdering av denna pedagogik som vi nu kan vänta oss och som utan tvivel kommer att visa hur stor nytta även den allmänna skolan kan ha av dessa inspirerande idéer.

Herr talman! I det här betänkandet från utbildningsutskottet behandlas en motion, nr 775, av mig och några medmotionärer, där vi tar upp de dövas problem i samhället. Vi pekar bl.a. på vilka problem de döva har då det gäller kontakt med olika myndigheter och serviceorgan. Teckenspråket är ett synligt och därmed säkert kommunikationsmedel för de döva. Det måste vara angeläget att samhället medverkar till att göra teckenspråket mera känt och tillgängligt. Det är ju omvittnat av de döva själva att de inte på samma sätt som andra medborgare kan komma i åtnjutande av den utveckling som skett på olika områden. Ringa möjligheter till kommunikation skapar få möjligheter till kontakt med andra människor och till olika aktiviteter. Herr talman! Eftersom reservation 11 tar upp motionen 775 och de dövas problem kommer jag vid en eventuell votering att stödja denna reservation.

Herr talman! Herr Wikström tog i sitt anförande upp mitt inlägg i LO-tidningen som ett exempel på att vissa socialdemokrater är beredda att försvara partikongressens beslut. Jag tror inte alls att jag på något sätt skiljer mig från övriga socialdemokrater — det har herr Wiklund visat i debatten. Vi står självklart bakom partikongressens beslut. Jag har en god del erfarenhet av läromedel, precis som herr Wikström —- ett antal år i Stockholms skoldirektion och också ett antal år i läromedelsnämnden — och det är detta som ligger bakom den artikel i LO tidningen där jag säger ifrån att jag menar att på sikt måste samhället gå in och ta ansvaret för produktionen av läromedel. Jag menar att ingen skall då kunna göra vinster på våra barns utbildning. Utbudet skulle kunna skäras ner utan att allsidigheten kommer i fara, och läromedelsnämnden skulle få en bättre överblick och realistiska möjligheter att sköta objektivitetsgranskningen. Herr Wikström anser att jag liksom många andra socialister saknar känslan för värdet av konkurrens i produktionen och mångsidigheten i debatten. Nej inte alls, herr Wikström. Vad gäller konkurrensen kan Jag möjligen ge herr Wikström rätt. Jag tror nämligen inte på att den fria konkurrensen har förmåga att ge oss det vi behöver i det här samhället. Där har vi, och det är alldeles självklart, helt olika ideologisk uppfattning. Jag vill emellertid starkt protestera mot påståendet att jag skulle sakna känsla för värdet av mångsidighet i debatten. Om herr Wikström hade läst på litet bättre i artikeln, så hade han också sett att jag noga poängterar att det är allsidigheten och sakligheten som är de viktiga delarna i objektiviteten, om man nu kan precisera vad objektivitet är för någonting. Allsidighet och saklighet men inte alla extrema yttringar presenterade på en och samma gång, något som ju också förekommer i en hel del läromedel. Objektivitet är förresten, och det står jag för, ett besvärligt begrepp Nr 102 att använda sig av både när man diskuterar läromedel och i fråga om Onsdagen den andra saker i samhället. För vad är det som är objektivt? Vad är det 7 april 1976 man relaterar till och faller tillbaka på? Jo, det samhälle eller den kunskap som gäller just för stunden. Anslag till det Jag vill fråga herr Wikström: Hur objektiv skall vår yrkesvägledning «obligatoriska vara? Vi har ett samhälle där könsrollerna är väldigt fast låsta. där flickor — skolväsendet m.m. väljer sig vissa yrkesvägar och pojkar vissa. Objektiviteten säger att vi skall informera om detta. Är herr Wikström beredd att göra det som jag menar att man måste göra, nämligen subjektivt hjälpa till att påverka och förändra könsrollerna genom att aktivt gå in och medvetet försöka styra flickorna in på typiskt manliga yrken och killarna in på typiskt kvinnliga yrken? Det är icke objektivitet, herr Wikström, utan det är subjektivitet, men det tror jag är nödvändigt om man vill förändra de låsta könsroller vi har i samhället. Det är inte så, herr Wikström, att om hela läromedelsproduktionen kommer i statens hand så skulle många författare med delvis olika verklighetssyn inte kunna göra sig gällande. Jo, i en samhällelig produktion av läromedel skulle många författare med delvis olika verklighetssyn precis som nu ha möjlighet att göra sig gällande. Men, och det är det väsentliga, det finns få områden i samhället som det känns lika angeläget att allvarligt diskutera ett samhälleligt övertagande av som läromedelsproduktionen, och jag vill gärna också säga läkemedelsproduktionen. Det är få områden där det är så berättigat att samhället går in och tar bort möjligheterna att göra sig vinster på människors sjukdomar eller på våra barns utbildning. Friheten att göra vinster slår liberalerna alltid vakt om, och det gör man också när det gäller att bevaka den privata läromedelsindustrin. Men det är inte detsamma som att slå vakt om och garantera allsidigheten och sakligheten i våra läromedel.
Herr talman! Det är riktigt att jag har berömt fru Theorin för att hon inte är lika rädd som andra att redan före valet försvara den socialdemokratiska kongressens beslut. Nu frågar hon mig om jag vill vara med om att påverka och ändra de fastlåsta könsrollerna. Svaret är ja. Får jag ge fru Theorin ytterligare beröm och säga att jag tycker att fru Theorin är en stor tillgång i debatten här i kammaren, inte minst för oppositionen.
Herr talman! Herr Wikström säger att allsidigheten i läromedlen skulle försvinna om läromedelsproduktionen förstatligades. Det tror jag är en helt felaktig bedömning. Herr Wikström tycks tro att det är den fria konkurrensen som i sig påverkar innehållet och gör det bättre. Det är ganska osäkert att man behöver produktutveckla 30 000 olika läromedelskomponenter för att få ett bra kvalitetsmässigt urval i skolan. Det 191 är långt ifrån säkert, bara för att det finns 30 000 komponenter, att innehållet i dessa 30 000 blir bättre än om det bara funnits 1 000 komponenter. Det är tvärtom troligt att man i de 1 000 läromedelskomponenterna skulle ha en bättre kvalitet och att man där bättre skulle kunna fylla målsättningarna i utbildningsväsendet. Förmodligen skulle man med en statlig kontroll av läromedlens innehåll bättre kunna tillgodose läroplanens intentioner. Nu är det enskild profitjakt som bestämmer innehållet i våra läroböcker och det är konsumenterna — vi skattebetalare - som får betala produktutvecklingen på läromedelsområdet.
Herr talman! Jag betackar mig för åsnesparken från herr Wikström. Mitt uttalande var självklart tacksamt för herr Wikström som driver en dogmatisk diskussion om att det är farligt att förstatliga och att den fria konkurrensen är det enda riktiga i samhället. Nu är inte socialdemokrater så dogmatiska. Vi har efter partikongressens beslut skrivit in i programmet för vårt arbete att vi skall förstatliga läromedelsproduktionen. Det är inte riktigt detsamma som att kunna säga till herr Wikström att detta är vi beredda att göra i år, om fem år eller om tio år. Vi har också klart deklarerat att det är fråga om en kartläggning av branschen, att känna till och kunna begränsa utbudet och att därefter kunna ta ställning till vilka åtgärder man behöver vidta. Så har socialdemokratin alltid arbetat och det fortsätter vi att göra även i de för folkpartiet så skrämmande frågorna som att i samhällets ägo lägga en produktion som är viktig för medborgarna i vårt samhälle. Herr Wikström erkänner att han inte i alla sammanhang är objektiv. Det är glädjande. Det kanske också kommer ett erkännande om att det kan vara viktigt att begränsa det överflöd av läromedel som finns i dag och som på intet sätt garanterar att vi får en god, allsidig och mångsidig bild av olika ämnen i utbildningen av våra barn. Jag väntar på det erkännandet i nästa inlägg.
Herr talman! Om kammarens sent inkomna ledamöter undrar vad debatten handlar om vill jag bara verifiera det fru Lantz och fru Theorin nu har sagt: Vi är inte överens. Jag delar varken fru Lantz eller fru Theorins uppfattningar. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej. den det ej vill röstar nej.

Herr talman! Fru Berglund har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att öka folktandvårdens andel av antalet tandhygienister. Den 1 juli 1973 fanns det i vårt land sammanlagt 117 tandhygienister, varav 39 var anställda i enskild tjänst och 78 tjänstgjorde inom folktandvården och vid de odontologiska fakulteterna. Vid årsskiftet 1975-1976 fanns totalt 170 tandhygienister. Av dessa var 69 anställda i enskild tjänst och 96 inom folktandvården och vid de odontologiska fakulteterna. Beträffande fem tandhygienister saknas uppgift. Tandhygienisterna är en relativt ny yrkesgrupp. Under läsåret 1975 77 planeras en ökning till 114 utbildningsplatser, bl.a. genom nya utbildningsplatser i Umeå. På grundval av redan befintliga planer beräknar socialstyrelsen det totala antalet utbildningsplatser under läsåret 1977/78 till minst 140. Enligt vad jag har inhämtat planeras därutöver en utbyggnad på vissa håll i landet, bl.a. i Luleå. Denna utbyggnad av utbildningskapaciteten bör göra det möjligt att väsentligt öka antalet tandhygienister inom folktandvården. Jag vill här erinra om att tandsköterskor med av socialstyrelsen godkänd tilläggsutbildning får utföra vissa profylaktiska åtgärder inom tandvårdsförsäkringen. Tandsköterskorna har visat stort intresse för denna utbildning, och kurser pågår på flera håll i landet. Jag vill i detta sammanhang också erinra om den utredning som på regeringens uppdrag nu pågår inom socialstyrelsen om den långsiktiga efterfrågan på tandvårdspersonal av olika slag. Därvid kommer behovet av tandhygienister att beaktas särskilt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Aspling för det utförliga svaret på min fråga. Anledningen till den här frågan är den oro man känner i en del landsting när det gäller situationen på tandhygienistområdet. Man har svårigheter att besätta de tjänster som finns. Första kvartalet 1975, t.ex., var 68 platser utannonserade, men ingen sökande fanns till dem. Redan före tandvårdsreformens införande 1973 satsade en del landsting på utbildning av tandhygienister. De tog också över tandhygienister från England för att på så sätt få ett komplement till tandläkarna. I samband med införandet av tandvårdsförsäkringen var vi några stycken som tog upp problematiken exempelvis när det gällde hur en hög tandhygienisttaxa kunde innebära att privatpraktiserande tandläkare hade möjlighet att betala högre löner än folktandvården och på så vis kunde överta en del av tandhygienisterna från denna. Socialförsäkringsutskottet och riksdagen delade vår uppfattning om hygienisttaxorna. Den senaste statistiken visar — och det framkommer också i svaret — att utbildningskapaciteten har ökat. Men den täcker ändå inte det behov som finns. På vissa håll är det brist på lokaler och lärarkrafter, så att man inte på de ställena kan utöka antalet elevplatser. Det är viktigt att, inför den långsiktiga planeringen inom tandvårdsområdet, ta hänsyn till behovet av ökat antal tandhygienister. Det kan man t.ex. göra genom att utöka antalet tandhygienistskolor och förlägga dem till flera orter. Det framgår också av svaret att man har sådana planer. Landstingen har fått väsentligt vidgade vårdåligganden, och det är då också angeläget att personalfrågorna löses på ett tillfredsställande sätt. Som jag ser det är tandhygienisterna ett mycket väsentligt komplement till tandläkarna. Det är viktigt att ha uppmärksamheten inriktad på utbildningskapaciteten men också att se till att taxesättningen är sådan att folktandvården och de privatpraktiserande kan konkurrera på lika villkor. Rimligt vore väl att folktandvården, som var tidigt ute och som har dessa vårdåligganden, får en större andel av de nyexaminerade. Än en gång: Tack för svaret på min fråga!
Herr talman! Herr Siegbahn har med anledning av en av Brödinstitutet i samråd med socialstyrelsen och konsumentverket utformad annons frågat mig, om jag anser att ett svenskt ämbetsverk skall ställa sig bakom annonser med en sådan lydelse. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning bedriver sedan några år tillbaka en omfattande kostoch motionskampanj. Bakgrunden är att hälsotillståndet för de flesta kan påverkas gynnsamt genom ökad fysisk aktivitet och en ur näringsfysiologisk synpunkt bättre sammansatt kost. Kampanjen bedrivs i nära samarbete med bl.a. landsting och kommuner samt livsmedelsproducenter och distributörer. Även enligt min mening är ett sådant brett samarbete angeläget för att få till stånd önskad informationseffekt och praktiska resultat. Den av herr Siegbahn berörda brödinformationen är ett led i denna större informationskampanj om bättre kostvanor. Delade meningar kan dock råda om utformningen av den aktuella annonsen. Det är enligt min mening viktigt att all hälsoupplysning utformas på sådant sätt att inte missförstånd uppstår om innebörden av informationen.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för hans svar på min fråga, även om han missförstått eller låtsas missförstå vad jag egentligen syftade till med den. Jag är inte kritisk i och för sig mot en sådan här kampanj — tvärtom. Det är alldeles klart att den kampanj som på det här området bedrivs svarar mot vetenskapens ståndpunkt för dagen. Att den ståndpunkten inte alltid varit densamma är en sak för sig. I den broschyr som sänts ut av socialstyrelsen konstaterar man att det tycks råda missförstånd om att bröd skulle vara olämpligt för personer som vill banta osv. De missförstånden har ju vetenskapen på sin tid bidragit till. Vad man nu propagerar för är naturligtvis dagens sanning och förhoppningsvis även morgondagens. Alltså: En kampanj är värdefull, och frågan är bara hur den skall bedrivas. Kampanjen är brett upplagd, och det har sagts att den har lidit av brist på medel. Det finns en artikel i det senaste numret av Vår industri, där direktör Thomas Cederberg, som är expert på sådana här frågor, närmare har utrett vilka svårigheter man haft att brottas med. Det är möjligt att socialstyrelsen skulle ha haft mera medel till förfogande, men ett samarbete med industrin och näringslivet i övrigt är säkerligen värdefullt. Däremot är det inte likgiltigt hur kampanjen utformas, och det är det som min fråga syftar till. Att den skall till innehållet vara riktig, som socialministern säger i sitt svar, så att missförstånd inte uppstår om innebörden av informationen är självfallet väsentligt, men även den formella lydelsen är av betydelse. Den annons som det gäller har väckt ett ganska stort uppseende. Jag har från generaldirektör Rexed fått svar på ett brev i frågan, och han har inte tagit något som helst intryck av vad som förekommit. Han skriver i sitt brev till mig: ”Jag tar kåsörernas kvicka kommentarer lätt. De har indirekt hjälpt oss — många, många fler än före kampanjens start vet nu att man bör äta mer bröd.” Ja, det är riktigt, och det finns ett gammalt uttryck som säger att allt kan säljas med mördande reklam. Men formuleringen av annonsen innehåller saker som kan skapa en viss olust.

Det är detta jag hade önskat att socialministerna skulle ha velat uttala sig om. Är det lämpligt att ett svenskt ämbetsverk uttrycker sin vilja? Är det inte riktigare att rekommendera? Dessutom sätts ordet ”vi” ut, vilket ger intryck av att ”vi” är folket och att det är de andra, dvs. de styrande, som bestämmer! Det tycker jag är det djupt oroande i sammanhanget.
Herr talman! All hälsoupplysning måste ha som mål att påverka enskilda människors attityder och levnadsvanor i syfte att få till stånd en bättre folkhälsa i vidsträckt bemärkelse. Ett samarbete mellan statliga och frivilliga organisationer samt landsting, kommuner och näringsliv är därför angeläget. Socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning har i allt väsentligt goda erfarenheter av detta samarbete. Vad beträffar den aktuella brödinformationen inom ramen för den s.k. H-nämndens kostoch motionskampanj vill jag erinra om — och det är viktigt — att brödkonsumtionen i vårt land är bland de lägsta i Europa. Eftersom matbröd är ett viktigt baslivsmedel, som innehåller många värdefulla näringsämnen, är det av stor betydelse att en effektiv information bedrivs på det här området. Herr Siegbahn har här bara uppehållit sig vid en annons som utformats av Brödinstitutet i samråd med socialstyrelsen och konsumentverket. Till den del annonsen innehåller saklig information i kostfrågan med särskild betoning på brödet som ett värdefullt baslivsmedel anser jag att den fyller en mycket viktig informationsuppgift. Jag vill slå fast detta. Däremot kan annonsrubriken, särskilt om den används fristående, t.ex. på affischer, naturligtvis leda till missförstånd. Som jag framhållit i mitt svar är det viktigt att en i och för sig angelägen hälsoupplysning inte utformas på sådant sätt att missförstånd uppstår om den faktiska innehörden av informationen.
Herr talman! Socialministern uppehöll sig länge vid de faktiska och sakliga förhållandena, där vi intar samma ståndpunkt, och återkom först mot slutet av sitt anförande till det som jag vill diskutera. Missförstånd — om vad? Det kan ju tolkas som ett missförstånd om brödets betydelse eller som ett missförstånd om vad ett statligt ämbetsverk skall och bör säga. Det är på den sistnämnda punkten som jag är intresserad av att få besked. Jag ställer därför frågan än en gång: Är det riktigt att svenska ämbetsverk uttrycker sin vilja i stället för att rekommendera eller något liknande? Denna annons har socialstyrelsen genom generaldirektör Rexeds brev till mig ställt sig helt bakom beträffande detaljformuleringarna. Man kan ju ana vad fortsättningen kan bli. Det ena ämbetsverket efter det andra kan börja uttrycka sin vilja, och så småningom kanske de börjar tala om att det kan bli konsekvenser för den som inte följer ämbetsverkets vilja. Kanske även regeringen börjar tala om vad den vill att svenska folket skall göra! Jag tycker man är inne på en farlig linje. Det finns all anledning att, även på regeringens sida, säga att det inte är så här en kampanj — en i och för sig mycket värdefull kampanj — skall bedrivas. Kampanjen kanske tar längre tid att genomföra med andra metoder, men det är lättare för svenska folket att acceptera de metoderna.
Herr talman! Jag har redan sagt min mening om själva rubriceringen. När nu herr Siegbahn tar i på detta sätt och talar om maktfullkomlighet etc. vill jag säga att han ser spöken på ljusa dagen — detta är ju våldsamma överdrifter. Ett ämbetsverk kan naturligtvis utfärda rekommendationer. Och den samverkan som här skett har i och för sig varit värdefull, eftersom det är viktigt att kunna åstadkomma en effektiv information i en så angelägen fråga, som gäller kostförhållandena för människorna.
Herr talman! Visst kan ett ämbetsverk utfärda rekommendationer, men generaldirektör Rexed har på min fråga, varför man inte skrivit att socialstyrelsen rekommenderar i stället för att använda ordet vill, svarat - som jag tycker något aningslöst — att undersökningar visat att den senare formuleringen slår så mycket bättre. Det är just det som jag poängterat. Man får inte bara använda ett ord därför att det slår. Man säger att man hade frågat Svenska språknämnden om en lämplig formulering ur rent språklig synpunkt. Det är klart att ”vill” låter käckare och klatschigare än t.ex. ”rekommendera”. Men nu gäller det politik och även om vi inte skall se spöken på ljusa dagen så är det en otrevlig tendens som här spåras. Men jag hoppas givetvis att jag har överdrivit betydelsen därav. Det är i alla fall glädjande att konstatera att socialministern också tycks ta avstånd från formuleringar av den typ som här använts.

Herr talman! Herr Magnusson i Kristinehamn har frågat mig om jag tänker vidta åtgärder för att ekonomiskt garantera Vänerundersökningarnas planerade genomförande. Vänern utgör genom sin storlek och betydelse för vattenförsörjning, fiske, rekreation m.m. en unik naturtillgång. En lång rad åtgärder har under senare år vidtagits för att minska föroreningsbelastningen på sjön. Kommunala reningsverk har byggts och industrins utsläpp minskat. Sedan år 1972 pågår ett brett upplagt forskningsoch undersökningsprogram för att belysa Vänerns hydrologiska och biologiska förhållanden och tillförseln av föroreningar till sjön. Undersökningarna, som har kostat över 2 milj.kr./år, sker i samarbete mellan naturvårdsverket, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut och berörda länsstyrelser. Undersökningsprogrammet finansieras genom statliga anslag från i första hand naturvårdsverkets forskningsnämnd. Det är enligt min mening angeläget att Vänerundersökningarna kan fortsätta enligt planerna. Forskningsnämnden kommer inom kort att ta ställning till frågan om anslag till undersökningarna för nästa budgetår. Jag är medveten om att kostnaderna för undersökningsprogrammet ökat till följd av den allmänna kostnadsstegringen. Jag vill samtidigt framhålla att i årets budgetproposition har föreslagits att anslaget till miljövårdsforskning skall räknas upp med 3,7 milj.kr. till 30,4 milj.kr. för nästa budgetår. Därigenom har utrymme skapats för forskningsnämnden att beakta kostnadsökningar vid anslagsfördelningen.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Bakgrunden till min fråga är följande. Den tjänsteman i naturvårdsverket som enligt tidningsuppgifter leder vissa av Vänerundersökningarna höll den 16 mars ett föredrag i Karlstad inför Värmländska ingenjörsföreningen. Han påvisade bl.a. att positiva tendenser framkommit vid de limnologiska undersökningarna men att Vänerns vatten samtidigt hade visat sig innehålla osedvanligt höga halter av koppar. Undersökningarna är emellertid inte färdiga, och nu framhöll han att det är tveksamt om de kan genomföras som planerat på grund av den kärva ekonomiska situationen. Det kan bli fråga om avsevärda nedskärningar, sade han. Man skall nu påbörja forskningsuppgifter i de norra delarna av Vänern. Det är fråga om Kattfjorden, Åsfjorden, de mest förorenade delarna av sjön. Det är ju därför speciellt viktigt att de undersökningarna kan genomföras. Jag vill emellertid i det här sammanhanget påtala en annan sak, som bidragit till att göra mig betänksam när det gäller regeringens ambitioner att fullfölja Vänerundersökningarna. SMHI sökte förra året ett anslag på 367 000 kr. för den kartläggning av hydrologiska förhållanden som ingår i Vänerprojektet och som SMHI står för. Anslaget beviljades inte. Pengarna skulle gå över kommunikationsdepartementets stat. Jag skrev därför en motion om att SMHI skulle få de begärda pengarna. Trafikutskottet yttrade sig mycket positivt över motionen och förutsatte att medlen skulle beviljas i nästa års stat — alltså årets. Men inte heller nu får SMHI sina pengar. Det hör till saken att naturvårdsverket angett den här kartläggningen vara ett särskilt angeläget förslag i SMHI:s anslagsframställning. Den nämnda tjänstemannen från naturvårdsverket yttrade i Karlstad: Får vi garantier för att de belopp vi har att röra oss med kan följa kostnadsutvecklingen kan vi lova en noggrann analys av hela Vänern. Och då kan man exakt få reda på vad som behövs för att den skall bli helt fri från föroreningar igen. Jag tycker därför att denna fråga är befogad: Kan och vill jordbruksministern ge dessa garantier? Den är befogad sedd mot den bakgrund jag tecknat här. I jordbruksdepartementets stat för kommande budgetår har naturvårdsverket begärt 6,2 milj.kr. för Vänerändamål. Nu tillstyrker jordbruksministern 3,7 milj.kr. sammanlagt för miljövårdsforskning, men det står inte hur mycket av dessa pengar som går till Vänerundersökningarna. Detta stämmer inte riktigt med jordbruksministerns resonemang.
Herr talman! Beträffande frågan. om SMHI kan jag säga att 200 000 kr. kommer att anvisas till SMHI för hydrologiska undersökningar. När det sedan gäller hur mycket pengar som skall ställas till Vänerprojektets förfogande, så är det ju forskningsnämnden som har att göra bedömningen och fördela de medel som är tillgängliga. Jag kan alltså inte i den meningen föregripa forskningsnämndens fördelning, men jag har ändå i mitt svar velat understryka att jag anser det angeläget att man får medel för att fullfölja de undersökningar som pågår när det gäller Vänern. Jag har också hänvisat till att vi ökat anslagen för att skapa utrymme för täckning av de kostnadsfördyringar som har uppstått.

att förhindra utrotning av sälstammen
Herr talman! Vad först SMHI beträffar, så var jag i kontakt med SMHI i går, och där visste man inte om att man skulle få några pengar och hade inte räknat med detta. Då blir man kanske glad om man får de här pengarna, och jag ser det som ett positivt inslag i debatten att detta kan redovisas. Men faktum kvarstår att forskningsnämndens anslagsmöjligheter är beroende på vilka pengar regeringen ställer till förfogande, och det anslaget har varit ganska njuggt tilltaget. När det gäller detta med tjänstemannen i naturvårdsverket som var i Karlstad och huruvida han blev vinklad, så har jag varit i kontakt med en av journalisterna som var där och han påstår att tjänstemannen yttrat sig på det här viset, att om man inte får pengar för att följa upp kostnadsutvecklingen står man inför eventualiteten att behöva avbryta de pågående undersökningarna. Jag tycker det skulle vara väldigt beklagligt om man måste göra det, för jag hyser faktiskt ett uppriktigt intresse — och jag tror att jordbruksministern delar det intresset — för att undersökningarna i Vänern skall kunna fullföljas: Vi är väl i varje fall överens på den punkten?
Herr talman! Ja, jag delar det intresset till fullo. När det sedan gäller att tolka de uttalanden som har gjorts i detta sammanhang, så tycker jag trots allt att det är riktigare att gå till källan för uttalandena än att vända sig till den journalist som har refererat dem. Anslagets storlek totalt sett får vi väl tillfälle att senare diskutera. Jag slår än en gång fast att naturvårdsverket inkl. den tjänsteman som har uttalat sig bedömer saken så, att det för nästa budgetår inte finns någon anledning att hysa oro för att man inte skall kunna fullfölja projekten.
Herr talman! Det är bra om det är på det sättet. Men nu förhåller det sig faktiskt så, att bägge länstidningarna i Värmland hade ungefär likalydande referat från den här sammankomsten, och jag har litet svårt att förstå att man så att säga på flera händer skulle ha kunnat missuppfatta uttalandena.
Herr talman! Herr Johansson i Växjö har frågat mig om jag är beredd att internationellt verka för att förhindra jakten på säl för att undvika utrotning av sälstammen. I Sverige har åtgärderna för att skydda sälen mot utrotning intensifierats under senare år. Sälen är sålunda numera fridlyst under hela året med undantag för viss skyddsjakt som får ske tillfälligt i samband med yrkesfiske. På västkusten har dessutom inrättats särskilda sälskyddsområden med stöd av bestämmelser i naturvårdslagen. Liknande skyddsområden övervägs även vad gäller Östersjön. Jag vill i detta sammanhang nämna de undersökningar som pågår rörande vissa miljögifters inverkan på sälstammen och det allvarliga problem som den innebär. Behovet att skydda sälstammarna bevakas även internationellt bl.a. inom Förenta nationernas miljöstyrelse och i International union for conservation of nature and natural resources . Sverige följer frågorna genom dessa organ och kommer, här som i andra sammanhang, att agera till skydd för hotade djurarter.

Herr talman! Jag tror att TV världen över har gjort djurskyddet en stor tjänst — jag hoppas åtminnstone det — genom att visa slaktplatserna på Newfoundland. Människor i allmänhet har troligen blivit smått chockade inför detta dödande, som genom TV har kommit in i deras vardagsrum och där man sett hur kanadensare och norrmän klubbar ihjäl sälungarna. Detta kan i sin tur medverka till att det skapas en opinion inte bara i vårt land utan även i världen i övrigt som får människor att reagera på ett sätt som gör att vederbörande nationer måste sluta upp med denna jakt. Det har också visat sig att människor litet varstans i världen har både reagerat och protesterat. Jag är oroad över att risken för utrotning är mycket överhängande, om denna jakt får fortgå en längre tid. Forskare säger att sälen kan betraktas som ett utrotningshotat djur. Säljägarna är väl också medvetna om denna risk, men förtjänsten på sälskinnen är tydligen så lockande att man ändå fortsätter. Vi vet också, inte minst från svenska erfarenheter, att sälstammen på jorden är i farozonen inte enbart på grund av jakt utan att den också hotas av föroreningar i haven. Den svenska sälstammen har minskat påtagligt under senare år, vilket man på vetenskapligt håll anser vara en följd av föroreningarna i Östersjön. I naturvårdsverkets tidning för mars månad i år tar man i en artikel upp sälens livsbetingelser i Östersjön. Där sägs bl.a. att halterna av klorerade kolväten som DDT och PCB har ökat katastrofalt i sälarna på senare år; det rör sig om en maximal ökning på 4 000 96. Detta är man övertygad om kommer att försämra sälens möjligheter att reproducera sig. Man tror att det blir bara 20 96 av Östersjöns sälar som kan komma att reproducera sig. Till följd av denna förgiftning blir det störningar under själva graviditeten, som medför att fostren dör. Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga och finner det att förhindra utrotning av sälstammen högst tillfredsställande med de åtgärder som vidtagits från svensk sida och som jag f. ö. visste om. Jag vet också att sälen i stort sett är fredad i våra vatten. Likaså känner jag till att man följer upp frågan om föroreningarna. Det visar också artikeln i naturvårdsverkets tidning. I sak är ju påtalade förhållanden oroande också för oss. När det gäller jakten på Newfoundland säger jordbruksministern att det är något som han skall följa uppmärksamt genom de båda internationella organ som han nämnde, och det är ju i sin ordning att man följer arbetet där. Men jag skulle också gärna se att man tog litet fler initiativ: Vi har ju t.ex. våra goda grannar norrmännen, och jag tror inte att de blir förolämpade om jordbruksministern säger någonting till dem i den här frågan.
Herr talman! Till det som jag sagt i mitt svar kan jag lägga, att jag för ett par veckor sedan vid ett miljöministermöte i Europarådets regi i Bryssel hade möjlighet att medverka till att vi fick en resolution till stånd, som ålägger ministerkommittén att mera aktivt arbeta till skydd för de hotade djurarterna. I förra veckan hade jag också tillfälle att vara med vid FN:s miljöstyrelses möte i Nairobi. I ett generaldebattsinlägg tog vi där också upp frågan om skyddet för de hotande djurarterna. På det sättet försöker vi vid varje tillfälle då vi har möjligheter därtill att arbeta för dessa frågor. Jag är naturligtvis beredd att också ta upp den här typen av frågor i det nordiska samarbetet.
Herr talman! Jag tycker detta låter tillfredsställande. Men vad jordbruksministern talade om är ett generellt skydd för olika djurarter som är hotade, och det är väl gott och väl; det finns så många djurarter som är utrotningshotade. Men just när det gäller sälarna har tydligen inte jordbruksministern gjort någonting direkt, och det är det jag efterlyser.
Herr talman! Det är väl fel att säga. Vi arbetar intensivt, exempelvis inom ramen för Östersjökonventionen, på att lösa de problem beträffande sälarna vi har närmast inpå oss. Det problem som herr Bertil Johansson berört i sin fråga har vi möjligheter att diskutera i nordiska sammanhang.
Herr talman! Vi skall försöka hjälpas åt med den här frågan för att få till stånd en bättre tingens ordning. Jag tror att jordbruksministern innerst inne har den rätta viljan för det. Jag efterlyser något större aktivitet. Men tack så mycket för svaret.

Herr talman! Herr Ekinge har frågat mig om jag avser att ta initiativ i syfte att förbättra arbetsmiljön i tvätteribranschen. Inom tvätteribranschen finns svårbemästrade arbetsmiljöproblem. För att komma till rätta med dessa har arbetarskyddsstyrelsen utfärdat en rad föreskrifter. Sålunda finns anvisningar som bl.a. syftar till att förhindra olycksfall vid tvätterimaskiner. Vidare finns föreskrifter till skydd mot yrkesskada vid arbete med enzymer. Allmänna föreskrifter till skydd mot skador förorsakade av lösningsmedel samt om problem med värme, kyla och drag håller på att utarbetas. Dessa föreskrifter kommer att bli direkt tillämpbara på tvätteribranschen. I de fall yrkesinspektionen konstaterar brister på en arbetsplats skall de givetvis rättas till. Med hänsyn till de åtgärder som de ansvariga myndigheterna redan vidtagit och mot bakgrund av det omfattande säkerhetsarbete som pågår är någon åtgärd från min sida f.n. inte påkallad.

Herr talman! Jag ber att få tacka arbetsmarknadsministern för svaret. Jag delar uppfattningen att det finns svårbemästrade arbetsmiljöproblem inom tvätteribranschen. De har i viss mån historisk bakgrund. I svaret hänvisar statsrådet till att myndigheter av skilda slag har utarbetat anvisningar och föreskrifter. Det är i och för sig bra. Men vad som föranlett min fråga är statens direkta engagemang i tvätteribranschen. Staten är ju en stor företagare på det här området. Det måste då åvila staten som arbetsgivare att uppmärksamma dessa problem i högre grad och inte bara nöja sig med föreskrifter. Det är det aktiva handlandet som jag efterlyser. Jag vet att det statliga företaget, FFV:s tvätterier, gör vad man kan, så jag har ingen anledning att klaga på de ambitioner man har. Men å andra sidan vet vi att detta är en svår bransch, och det är kostnadskrävande insatser som måste till. Dessa insatser kan givetvis inte i tillräckligt hög grad finansieras genom branschen själv. Därför efterlyser jag statens aktiva engagemang när det gäller både forskning och vidareutveckling. Jag tänker på miljöfrågor, på sådana saker som FFV tagit upp i sin fina broschyr om det utvecklingstekniska arbetet, på hygien och på utveckling av tvätteriprocessen. Jag menar att staten har ett direkt ansvar för utvecklingen av allt detta. Man kan inte överlämna utvecklingen på detta område till branschen och säga: Det här får branschen klara inom ramen för lönsamheten. Här måste det i viss utsträckning också till forskningsarbete, och då måste det också till pengar och insatser från statens sida utöver det som bran att förbättra arbetsmiljön inom tvätteribranschen schen kan ställa till förfogande. Sedan kommer det hela branschen till godo, och då har vi från samhällets sida gjort en betydelsefull insats när det gäller denna svårbemästrade arbetsmiljö. Jag skulle därför vilja höra om statsrådet har något att säga om ytterligare aktiva åtgärder på detta område.
Herr talman! Jag fattade frågan som att den gällde generellt för en bransch. Staten äger ingalunda alla tvätterier. Arbetsmiljöbestämmelserna måste emellertid vara lika stränga oberoende av om det är ett privat eller ett statligt företag. Om ett statligt företag har usel arbetsmiljö skall yrkesinspektionen se till att förändringar kommer till stånd också där. Jag har redogjort för vad man håller på med för att åstadkomma förbättringar. Staten får självfallet finansiera sina förbättringar på det sätt som staten brukar göra. När det gäller de privata tvättinrättningarna har vi numera möjlighet att hjälpa till med lån på gynnsamma villkor för de miljöförbättringar som kan behövas. Det arbete som bedrivs inom arbetarskyddsstyrelsen syftar ju till att förbättra arbetsmiljön inom tvätterierna med olika åtgärder och tekniska lösningar på de problem som man brottas med. Jag ser alltså framför mig stora möjligheter att med allt det arbete som arbetarskyddsstyrelsen bedriver kunna åstadkomma förbättringar inom branschen.

Herr talman! Det är riktigt att min fråga var generellt ställd. Jag hänvisade speciellt till Visby, och därmed anknöt jag till statens direkta engagemang. Jag vill emellertid inte ta upp Visbyfallet som något speciellt — jag är lika medveten som statsrådet om att där pågår undersökningar för att lösa problemen, och jag delar förhoppningen att de skall bli framgångsrika. Men här behövs ett ganska intensivt arbete. Jag skulle gärna vilja uttala förhoppningen att just de överläggningar som nu pågår om tvätteribranschens fortsatta utveckling på det statliga området intensifieras. Jag har inte inside information så att jag kan säga hur det ligger till, men jag menar att brarschen behöver ett betydligt bättre stöd. Vad myndigheterna gör har naturligtvis betydelse, men det har också väldigt stor betydelse om departementet direkt sätter in åtgärder, eftersom staten är en stor arbetsgivare på området.

Herr talman! Som ett resultat av utredningen angående riksdagens arbetsformer har vi i dag ett förslag från talmanskonferensen om riksdagsarbetets planering. Det förslaget har tvivelsutan många förtjänster. Det tar upp ärendefördelningen på utskotten, det tar upp frågan om våra arbetsterminer och ger, som vi med glädje konstaterar, möjlighet till en sammanträdesfri vecka i november. Det tar upp debattregler och mycket annat. Det tar också upp frågan om propositionsavlämnandet, som blivit en verkligt het fråga de yttersta av dessa dagar. Hur riksdagen bäst och mest ändamålsenligt skall fungera är naturligtvis en fråga på lång sikt. Det gäller att undan för undan vinna erfarenheter både från vårt eget riksdagsarbete och från arbetet i parlament i andra länder. Det finns fortfarande stora knäckfrågor, som mycket avgörande kan påverka vår arbetssituation. Jag tänker exempelvis på frågan om vårval och budgetårets omläggning. Det finns också en rad smärre frågor av praktisk natur, som kan vara väsentliga och som tas upp i motioner. Det gäller t.ex. en effektivare tidsplanering i kammaren. Men när det gäller de långa och många debatterna här måste vi inse att det problemet löser man inte bara med bestämmelser och regler. Det vill ju också till, herr talman, att dessa regler efterföljs. I detta sammanhang kan man inte underlåta att komma in på det problem som vi ingående dryftat de senaste dagarna, nämligen den stora anhopningen av propositioner som vällt över riksdagen. De sista tio dagarna fram till den 5 april har vi fått inte mindre än 41 propositioner, som inrymmer 100 lagförslag. Antalet textsidor är över 4 000. Det ger en mycket besvärande arbetssituation, och man upplever det väl så i synnerhet om man fungerar på oppositionssidan. Det är inte bara besvärande här i kammaren med de långa arbetsdagarna, utan det gäller också arbetet i utskotten. Detta är en fråga som inte främst gäller ledamöternas arbetsbelastning, utan frågan gäller främst möjligheterna att ge ärendena en seriös behandling.

Sedan detta är sagt, herr talman, vill jag också understryka att när det gäller de långa debattiderna i kammaren så skall vi komma ihåg att vi själva i stor utsträckning är våra egna arbetsgivare. Under de senaste tio åren har antalet motioner mer än fördubblats, och vi har de många frågorna och interpellationerna. Det är klart att debattiden i kammaren också är beroende av ledamöternas vilja till koncentration och ordkarghet. Därvidlag är ingen av oss fullkomnad ännu. Med risk att själv drabbas av kritiken måste jag, herr talman, få erinra om konstitutionsutskottets resa till Bern, där vi studerade arbetsformerna i parlamentet: Vi fick där den upplysningen och — vill jag minnas — även upplevelsen att talmannen har rätt att klubba av en talare inte bara när talaren smädar främmande makt utan också om han inte håller sig till ämnet. Jag föreställer mig att en svensk talman någon gång i lönndom har drömt om ett sådant motionsyrkande. Det finns några reservationer knutna till det här ärendet. Frågan om offentliga utskottsutfrågningar och frågan om riksdagens högtidliga öppnande kommer Anders Björck senare att behandla, och jag kan inskränka mig till att säga några ord om reservationen 2 och om det första särskilda yttrandet. Reservationen 2 gäller den ändrade lydelse av 4 kap. 10§ riksdagsordningen som skulle göra det möjligt för riksdagsutskott att direkt inhämta yttrande från myndigheter, även i de fall där dessa inte lyder under riksdagen. Nu kan en statlig myndighet hänskjuta frågan till regeringens avgörande. Förändringen av riksdagsordningen i denna punkt är inte särskilt revolutionerande. Den innebär endast att man stadfäster nuvarande praxis. Det skulle bättre rimma med vår nuvarande regeringsform, som i klara verba placerar riksdagen såsom folkets främsta företrädare. De invändningar som riksdagsmajoriteten anför har ingen särskild tyngd. Att de flesta myndigheter lyder under regeringen är ju inte något argument, eftersom regeringen är beroende av riksdagen och ansvarig inför riksdagen. Man säger att regeringen styr riket. Nåväl, men det är väl riksdagen som styr regeringen även om det är svårt. Denna paragraf är som framhålls i reservationen en relikt från en gången tid. Att smärre myndigheter i något läge kan få svårt att hinna med omfattande yttranden, som ett utskott kan begära, kan naturligtvis vara sant. Men i så fall får naturligtvis regeringen ställa nödiga resurser till förfogande. Man kan inte godta att ett utskott skall behöva avstå från nödiga informationer av sådana resursskäl. Man kan väl också utgå ifrån att riksdagsutskotten har det goda omdömet att inte i onödan besvära myndigheterna. Så har heller veterligen inte skett. Ändringsförslaget är som sagt ett kodifierande av nuvarande praxis. Därtill kommer att det inte ens teoretiskt bör vara så att regeringen skall kunna hindra ett utskott från en seriös behandling av ett ärende. Vårt särskilda yttrande anknyter till motionen 2252 av herr Wijkman. Han har anmält sig på talarlistan och kommer väl att beröra denna motion ytterligare. Jag vill bara nämna att motionen vill vidga resurserna för riksdagens ledamöter och bl.a. ge dem möjlighet till sekreterarhjälp i större utsträckning än som nu är fallet. Det är ett behov som är särskilt kännbart på oppositionssidan av skäl som jag delvis har berört i samband med vad jag nämnde om propositionerna. Det är naturligtvis ett helt riktigt påstående att riksdagsmannen — vi upplever det själva — har fått allt svårare att få tiden att räcka till när det gäller att hålla kontakt med valkrets och väljare. Anhopningen av arbete här är hindrande. Här behöver inte argumenteras vidare för vikten av kontakt med verkligheten utanför detta hus. Det gäller informationen till väljarna, men den kontakten är väldigt viktig också för riksdagsmannens egen politiska förnyelse — och den är nödvändig. Ledamöterna bör ha mer tid för att ta del av vad som sker inom vetenskap och litteratur beträffande just det ämnesområde som vederbörande är satt att bevaka i riksdagsarbetet. Det beslut som fattades i höstas med anledning av informationsutredningens förslag var ett steg i rätt riktning och i motionens anda. Det är givetvis viktigt att vi undan för undan skapar sådana resurser att riksdagsmännen får mer tid för väsentligheterna i arbetet. Med den förhoppningen, herr talman, att man fortsätter att förbättra arbetsplaneringens och riksdagsmännens arbetssituation yrkar jag bifall till de reservationer som bär mitt namn.